Fru talman! Jag tar till orda i denna debatt därför att jag dels har varit ledamot och ordförande i lokalhyreskommittén, dels har varit ledamot i den hyreslagskommitté som Birger Andersson har berört. Jag är förvånad över att man från majoritetens sida inte kan gå med på en behövlig utvärdering av lokalhyreslagstiftningen. Från praktiskt taget alla de organisationer som företräder lokalhyresgästerna, nu senast från Köpmannaförbundet, har man påtalat att utvecklingen har blivit allvarlig för lokalhyresgästerna. Lagstiftningen har nu varit i kraft i mer än tre år. Det finns möjligheter att göra en utvärdering. Jag vill fråga Birger Andersson om han och hans parti inte ställer sig bakom att en sådan utvärdering kommer till stånd. När det gäller hyreslagstiftningen är jag något förvånad över att det tog två månader innan man sände ut det förslag som vi hade framlagt från kommitténs sida. Sedan utsträcker man remisstiden så långt som till den 25 maj. Slutligen talar statsrådet, som naturligtvis inte är närvarande, om att en lagrådsremiss kan komma först till hösten. Då undrar jag verkligen: När kommer denna proposition, om den över huvud taget kommer? Det är en form av förhalningstaktik som man här bedriver i en fråga som är en het potatis för delar av regeringen. Jag är inte överraskad över att vissa delar av regeringen gör det. Däremot är jag förvånad över att de inom bostadsutskottet som har varit pådrivande nu inte har mera kurage. Det är olyckligt att man inte driver på mera, för det finns nu verkligen behov av de ändringar som har föreslagits av hyreslagskommittén. Särskilt tänker jag då på det mycket stora antal vräkningar som nu förekommer; det var 6 000 under förra året. Det märkliga med det uttalande av statsrådet Laurén som vi lyssnade på var att hon inte nämnde någonting om det oroande med detta stora antal vräkningar. Vad hon talade om -- åtminstone i det pressmeddelande som gick ut -- var att det skulle bli bättre bestämmelser för att avvisa störande hyresgäster. I övrigt tog inte uttalandet fasta på de positiva och konstruktiva förslag som syftade till att stärka hyresgästernas ställning. Men på den här punkten är möjligtvis Birger Andersson mera informerad om vad regeringen har för avsikter. Till sist vill jag säga något om att man har lagt ned denna hyreslagskommitté. Jag hörde aldrig någon invändning från Birger Andersson, att även den andra delen av hyreslagskommitténs uppgifter skulle behandlas och utredas på parlamentariskt vis. Det gällde hyresgästinflytande vid ändringsoch förbättringsarbeten, det gällde bostadsförvaltningslagen och tillstånd till förvärv av hyresfastighet. På alla dessa områden finns det ett behov av en förändrad lagstiftning. Nu säger regeringen att detta skall handläggas inom departementet. Då undrar man verkligen vad det kan bli, med hänsyn till att de ministrar som har hand om dessa frågor ju inte har en överdrivet positiv inställning till dem. Den parlamentariska utredningen hade behövt fortsätta sitt arbete, om man verkligen vill stärka hyresgästernas ställning.
Fru talman! Jag vill börja med hyreslagstiftningen. Hans Göran Franck satt ju som ordförande i lokalhyreskommittén. De ändringar som genomfördes efter det att kommittén hade lagt fram sitt förslag trädde i kraft den 1 januari 1989. Vi har från Centerns sida vid några tillfällen i bostadsutskottet lagt fram förslag om vissa smärre justeringar. Men till allmän överraskning har Hans Göran Franck inte anslutit sig till våra förslag, utan han har följt majoritetslinjen. När det gäller önskemålet om utvärdering av lagstiftningen säger vi från Centerns sida: Vi har ju haft den här lagen under tre år. Ofta är dessa hyreskontrakt mångåriga. Det har varit mycket stora skiftningar i konjunkturen. Vi har haft en överhettning, och nu har vi alltså en lågkonjunktur. I varje fall på de flesta orter har man nu en stark ställning som hyresgäst när det gäller att omförhandla, eller förhandla sig till nya kontraktsbestämmelser. Vi tycker att det är värdefullt att man även får ta del av vad som har hänt under det senaste året. Jag tror att även Hans Göran Franck, om han tänker efter litet, vill se vad som har hänt under den senaste tiden när det gäller hyresutvecklingen för lokalhyresgästerna. Jag vill gärna säga att jag tror att det blir nödvändigt med en utvärdering. Men jag tycker att önskemålet från Socialdemokraternas sida kommer alltför tidigt. Låt oss vänta ett tag till och se på utvecklingen! Hyreskontrakten mellan lokalhyresgäster och fastighetsägare är mångåriga, och för att vi skall få ett tillförlitligt resultat måste vi alltså vänta ytterligare en tid innan det kan komma en utvärdering. Hans Göran Franck nämnde också 1989 års hyreslagskommittés arbete. Jag tycker inte att det är fel med en lång remisstid, utan jag tycker tvärtom att det är riktigt. I vårt arbete i kommittén upplevde åtminstone jag att det var mycket komplicerade frågor. Det innebär alltså att de remissorgan som får ta del av det betänkande vi lämnat verkligen måste ha tid på sig att komma med synpunkter. Franck tyvärr inte hade möjlighet att närvara vid, trots att det var han som hade framställt interpellationen -- lovade ju statsrådet att ta itu med de här frågorna med kraft.
Fru talman! Min linje när det gäller lokalhyreslagstiftningen har varit alldeles klar. Jag gick på samma linje som majoriteten i kommittén, och jag har också vidhållit den ståndpunkten. Men det som är avgörande i nuvarande läge, och även har varit det i åtminstone ett års tid, är att man verkligen får till stånd en utvärdering. Och en utvärdering tar tid, om man vill göra den seriöst. En utvärdering när det gäller dessa frågor kan inte vara konjunkturanpassad, utan det är nödvändigt att få den till stånd nu. På den här punkten är konsumentorganisationerna ense. Att inte Birger Andersson delar den uppfattningen kan jag inte göra så mycket åt. Slutligen: När det gäller bostadshyresgästerna kan man enligt min mening mycket väl tala om att man med kraft skall göra saker och ting, men då bör ju också orden motsvaras av handlingar. Det som hittills är gjort är en fördröjning och en långhalning av frågan. Dessutom har det i dag gjorts uttalanden som är negativa ur hyresgästernas synpunkt.
Fru talman! Till att börja med vill jag påminna 1983/84 uttalade att hyreslagen var svårtillgänglig och svåröverskådlig. Men det dröjde ganska många år innan Socialdemokraterna kom med förslaget att tillsätta en utredning. Jag tycker att vi tillsammans arbetade mycket fint i utredningen och lade fram positiva och konstruktiva förslag. Men jag kan också understryka att det var mycket komplicerade frågor. Jag tycker alltså att det är värdefullt med en lång remisstid. Ofta blir det ju så att man från oppositionshåll, oberoende av om det är Socialdemokraterna eller vi som sitter i opposition, klagar över att remisstiderna är för korta; vi hörde ju det tidigare här i en annan fråga. Att hyreslagskommittén inte blev helt färdig med vad man skulle göra enligt direktiven, sammanhänger bl.a. med att ordföranden själv begärde entledigande beroende på att han hade en mängd andra arbetsuppgifter. Sedan har man också från departementets sida sagt att man är beredd att ta itu med det som återstår enligt direktiven. Det bereds alltså inom departementet.
Fru talman! Det är mera angeläget att Birger Andersson driver på i dessa frågor, i stället för att försvara en långhalning.

Fru talman! Händelserna följer slag i slag på integrationsområdet, och det är kanske inte helt lätt att få en överblick av läget. Jag finner det därför angeläget att från tid till annan -- och som uppföljning av tidigare lämnad information här i riksdagen -- redogöra för vad som hänt och vad som pågår. Detta sker inte minst mot bakgrund av den allt bredare debatt som börjar komma i gång. I dag vill jag informera om -- den särskilda informationssatsning som nu förbereds i regeringskansliet Fru talman! EES-förhandlingarna, som inleddes i juni 1990, avslutades som bekant den 14 februari i år. Då enades man om lösningar av de sista utestående frågorna, som rörde den judiciella kontrollen av hur EES-avtalet skall tillämpas och tolkas, hur tvister mellan parterna skall lösas samt hur konkurrensrättsliga ärenden skall handläggas. De kompromisser som förhandlarna har enats om är klart tillfredsställande för svensk del. På initiativ av EG-parlamentet har delar av avtalet varit föremål för en andra granskning av EG domstolen. Förhoppningsvis kan vi få ett positivt besked från domstolen i morgon den 10 april. Om inga komplikationer tillstöter kan avtalet undertecknas den 11 maj i samband med ett ministermöte i Bryssel. En inom utrikesdepartementet utarbetad departementspromemoria har under tiden gått ut på remiss. Med den tidtabell som nu gäller avser regeringen att förelägga riksdagen en proposition om Sveriges anslutning till EES-avtalet under andra hälften av maj. Siktet är fortsatt inställt på att avtalet skall träda i kraft den 1 januari 1993, men en viss försening kan inte uteslutas. Ratificeringsproceduren kan dra ut på tiden i något annat medlemsland. Fru talman! EES-avtalet innebär ett viktigt steg närmare EG. Men det utgör inte en tillräcklig bas för vårt förhållande till EG i ett längre perspektiv. Skälet är enkelt: Gemenskapen är inne i en dynamisk utvecklingsfas med siktet inställt på en fortsatt breddning och fördjupning av integrationen.

Det ligger i vårt nationella intresse att delta fullt ut i den process som nu pågår för att bygga ett nytt Europa, grundat på en varaktig fredsordning och stabil ekonomisk tillväxt. Vi delar Gemenskapens långsiktiga mål -- det som kallas ''la finalité politique''. Och vi har välkomnat Europeiska rådets möte i Maastricht, som har tagit ett historiskt steg på vägen mot ett allt närmare förbund mellan de europeiska folken. Ett fritt och öppet Europa där demokrati, mänskliga rättigheter, marknadshushållning och välfärd för de enskilda människorna är ledstjärnor för politiken -- inte bara på vår kontinent utan också utanför Europas gränser -- ett Europa som slår vakt om fri handel och ett vidgat utbyte över gränserna. Vårt mål måste vara att gemensamt med andra europeiska länder lösa de problem vi alla står inför. Den övervägande delen av besluten kommer att fattas i de enskilda länderna och av de enskilda medborgarna. Det är detta som är avsikten med närhetsprincipen. Fru talman! Det finns ett starkt stöd inom EG för en svensk anslutning. Sverige skulle, tillsammans med de övriga EFTA-länder som delar vår ambition att bli medlemmar, stärka gemenskapen -- politiskt och ekonomiskt -- i ett skede där stora utmaningar väntar. juni blir en viktig mätare på hur snart vi kan räkna med att inleda våra förhandlingar. Kommissionen förväntas då lägga fram en särskild studie i utvidgningsfrågan, som bl.a. kan antas belysa frågan om EG:s institutioner inför utvidgningsperspektivet. Förhoppningsvis kommer också Kommissionens yttrande om Sveriges medlemskapsansökan, den s.k. avin, att då ligga på Vi tror att förhandlingarna när de väl kommer i gång kan gå rätt snabbt. Tack vare EES-avtalet har vi redan klarat av kanske drygt hälften av förhandlingsmaterian. Vår preliminära analys av de förhandlingsområden som återstår har visat att vi inte har anledning att räkna med några grundläggande svårigheter att godta EG:s regelverk. Vi måste i sammanhanget vara medvetna om att EG normalt inte godtar några permanenta undantag från regelverket. Strävan bör därför vara att lösa uppkommande problem genom övergångsarrangemang av olika slag.

Under varje rubrik aktualiseras en rad frågor, som vi nu utreder närmare och som jag gärna vill fästa uppmärksamheten på: -- Inom ramen för tullunionen måste vi finna en lösning för hanteringen av textil och konfektion. EG avser, enligt förslag i GATT, att behålla sina restriktioner fram till år 2002. Vi har redan avskaffat våra. Någon form av övergångslösning kan komma att behövas. Vi måste också säkra att EES-avtalets lösningar vad gäller väsentliga skyddsnormer för hälsa, miljö och säkerhet bevaras. -- På jordbruksområdet står vi inför något av ett rörligt mål, eftersom en större reform av EG:s jordbrukspolitik är kopplad till GATT:s Uruguayrunda. Viktigt för svensk del blir att se till att den åkermark som omställs genom förändringarna i vår egen jordbrukspolitik kan tillgodoräknas oss när vi blir medlemmar. Fortsatt Norrlandsstöd är ett annat väsentligt svenskt intresse. Dessa frågor analyseras i omställningskommissionen. -- Vad gäller fiskerifrågorna kommer förhandlingarna att koncentreras på beräkningen av Sveriges fångstkvoter med utgångspunkt i vad vi tillför EG i form av fiskevatten. Beträffande den ekonomiska unionen kan konstateras att Sverige i dag klarar de s.k. konvergenskriterierna, som mäter ett lands ekonomisk-politiska förmåga i förhållande till övriga -- t.ex. inflation, statsskuld, budgetunderskott och valutastabilitet. Vår ambition är att Sverige också i framtiden skall föra en politik som motsvarar högt ställda krav på dessa områden. Vi kommer då också i framtiden att hålla oss inom de ramar som uppställs i Maastrichtpaketet. På skatteområdet, som avser den indirekta beskattningen, hänvisar jag till den promemoria som nyligen presenterats av finansdepartementet. -- EG planerar att avskaffa gränskontrollerna internt inom Gemenskapen både för varor och för personer. Regeringen har nyligen tillsatt en interdepartemental arbetsgrupp för en genomgång av de alternativa kontrollmekanismer som i stället kan aktualiseras. Självfallet måste den aktiva kampen mot narkotika och terrorism fortsätta. jämställdhetsaspekterna har givits större vikt i EG som följd av Maastricht-överenskommelsen. EG:s nuvarande och kommande regler syftar till att lägga fast ambitiösa miniminivåer, inte att hindra ett enskilt medlemsland från att gå längre än vad minimikraven föreskriver. Resultatet av mötet i Maastricht har stärkt oss i vår övertygelse om vikten av att i EG-samarbetet lyfta fram området arbetsmarknad och sociallagstiftning. -- Regionalpolitik är också i ljuset av ett EG medlemskap framför allt en nationell angelägenhet. För att den gemensamma marknaden skall fungera måste alla medlemsländer respektera EG:s regler för statsstöd. Dessa ger utrymme för att bedriva en aktiv regionalpolitik. Den svenska regionalpolitiken är till helt övervägande del förenlig med dessa regler. EG gör också stora satsningar på en gemensam regionalpolitik. Regeringens mål är att dessa satsningar även skall komma Sverige till del. -- Gemenskapen kan vilja aktualisera frågan om tillämpningen av våra vin och spritmonopol. Den frågan har dock i princip redan reglerats i EES avtalet. Vår uppfattning är att monopolen är förenliga med Rom-fördragets bestämmelser, eftersom vi inte avser diskriminera utländska produkter till förmån för inhemska produkter. Vad gäller de institutionella och budgetära spörsmålen skall nämnas sådana frågor som Sveriges medverkan i unionens institutioner, effekterna på den svenska budgeten i ljuset av EG:s förestående budgetreform, medverkan och deltagande i de regionala och strukturella stödarrangemangen, biståndsfonden, Europeiska -- Sist, men förvisso inte minst, miljöpolitiken. Här blir utgångspunkten också i medlemskapsförhandlingarna att vi skall värna vår höga skyddsnivå. Fru talman! Jag har flera gånger från denna talarstol understrukit att det är nödvändigt med en saklig och allsidig debatt kring en så viktig framstidsfråga som vår anslutning till EG. I regeringskansliets regi har under senare år en hel del informationsmaterial om EG och om våra relationer med Gemenskapen givits ut. Eftersom medlemskap i EG kommer att få betydelse för hela svenska folket är det angeläget att informationsverksamheten kring EG-frågan intensifieras. Alla i vårt samhälle bör besitta en kunskapsbas om EG och effekterna av det vägval vi står inför, detta så att alla kan följa med och ta aktiv del i den debatt som förs i EG-frågan. Regeringen avser i samband med kompletteringspropositionen förelägga riksdagen förslag om särskilda medel, totalt 50 milj.kr., för utökad och allsidig information om de europeiska integrationsfrågorna under det kommande budgetåret. En informationsplan, som omfattar nästa budgetår och budgetåret 1993/94, kommer också att presenteras. För att nå så stora delar av befolkningen som möjligt är det betydelsefullt att organisationer som studieförbunden, med redan väl upparbetade informationskanaler och dokumenterad vana av folkbildning, bereds möjlighet att delta i informationsverksamheten. Från regeringskansliets sida kommer vi att intensifiera den informationsverksamhet som i dag bedrivs, fortfarande med avsikten att presentera en allsidig belysning av den europeiska integrationen. Vad gäller medel för kampanjskedet inför folkomröstningen, kommer regeringen att återkomma i ett senare skede. Det är min och regeringens förhoppning att dessa förslag kommer att vinna ett brett stöd bland riksdagens ledamöter.

Fru talman! Jag skall be att få ställa följande frågor med anledning av informationen. Den första frågan gäller hur man i regeringskansliet och hur ministern själv har reagerat på den mycket massiva kritik i de remissvar som inkommit. Jag tänker då på den mycket kraftiga kritik som kommit från juridiska experter av olika slag från domstolar, fakulteter och liknande, där man menar att EES-avtalet har uppenbara brister och att det finns sådana svårigheter att det antingen kommer att rendera en grundlagsändring eller att avtalet ändras på många punkter. Såvitt jag förstår kan vi i det här läget inte gå in och peta i avtalet, utan vi har att acceptera det eller inte. Den här mycket starka kritiken innebär att det inte är så självklart, såvitt jag förstår, att EES-avtalet så att säga går igenom när man nu ställs inför dessa frågeställningar som inte tidigare varit möjliga för någon att tränga in i. Jag vill ha en kommentar till detta. Den andra frågan gäller de nya problemområden som räknas upp inför medlemsförhandlingarna. Man kan där se att det är fråga om stora områden, och många frågor väcks. För mig leder det tanken till att det är självklart att vi i en kommande folkomröstning måste ta ställning till ett färdigförhandlat avtal, eller medlemskapsansökan. Är det också regeringens uppfattning? Den tredje frågan gäller vilka som kan söka medel. I beskrivningen av vilka som kan få pengar till information står att det kan bli fråga om studieförbunden, vilka har vana av informationsarbete och liknande. Inkluderar det också politiska partier, ungdomsförbund, organisationer osv., eller tänker man sig att de i dag existerande studieförbunden exklusivt skall få del av dessa pengar?
Fru talman! På den första fråga som Gudrun Schyman reser vill jag svara följande. EES-avtalet har nu varit ute på remiss. Vi har fått in ett stort antal remissyttranden -- något av detta speglas i en artikel i Dagens Nyheter i dag -- men långt ifrån hela remissmaterialet. Det är uppenbart att man med ett sådant omfattande avtal får ett stort antal synpunkter, och det är värdefullt för den fortsatta handläggningen. Det är också viktigt att notera att det här inte endast är fråga om synpunkter på EES-avtalet som sådant, utan också synpunkter på hur detta skall överföras till svensk lagstiftning. Avtalet kan inte ändras, det är ingånget. Men däremot har vi en betydande rörelsefrihet när det gäller hur avtalet skall omsättas i svensk rätt. Det är just av detta skäl som vi särskilt bett om synpunkter på just den delen av avtalet. Majoriteten av remissinstanserna -- det förtjänar att påpekas -- är positivt inställda till EES-avtalet, och i den mån det framförs kritik gäller det närmast frågor av redaktionell natur. Sedan finns det andra remissinstanser som ställt frågor och riktat kritik mot enskilda punkter i avtalet. De synpunkterna skall vi ta till oss. Vi skall på sedvanligt sätt som sker när utgångspunkten är en departementspromemoria, dvs. en tjänstemannaprodukt, väga dessa inom departementet, och sedan skall regeringen i ljuset av denna fortsatta beredning i regeringskansliet ta ställning till dessa frågor. Det är värdefullt att vi har fått många synpunkter på dessa frågor. Vi har också tidigare inhämtat synpunkter genom en promemoria. Jag är helt övertygad om att vi skall finna tillfredsställande lösningar på de olika frågor som tagits upp. När det gäller medlemskapsförhandlingarna kommer de i grunden att bedrivas på samma sätt som tidigare med en mycket bred förhandlingsorganisation, ett stort antal arbetsgrupper, ett stort antal referensgrupper med företrädare för olika intresseorganisationer och liknande, dvs. över ett mycket brett fält under hela avtalets gång. Förhandlingarna kommer också att föras i mycket nära samarbete med riksdagen och dess olika organ med sikte på att under förhandlingens gång få in så många synpunkter som någonsin är möjligt om alla de förhandlingsfrågor som aktualiseras. Jag har i dagens redovisning för riksdagen pekat på de frågor som i första hand förväntas komma upp vid förhandlingarna. Jag vill gärna återigen understryka att detta är en mycket liten del av det totala antalet regler som aktualiseras vid en medlemskapsförhandling. Mycket har där tagits om hand redan vid EES-förhandlingarna. Det grundläggande intrycket består, nämligen att Sverige kommer att ha mindre problem än kanske något annat tidigare aktuellt kandidatland på den här punkten. När sedan avtalet är framförhandlat kommer avtalet i sin helhet att föreläggas riksdagen och svenska folket i folkomröstning. När det slutligen gäller fördelningen av informationsmedlen är tanken att en del skall användas för regeringskansliets informationsverksamhet. En annan del skall användas för stöd till allsidig information kring frågor som aktualiseras vid ett medlemskap. Huvuddelen av dessa pengar kommer att gå till studieförbunden. Men vi vill därmed inte helt utesluta andra projekt som ligger utanför den ordinarie verksamheten vilka har samma karaktär som den verksamhet som bedrivs av exempelvis studieförbunden. Det får här bli fråga om en prövning inom regeringskansliet. Regeringen avser att tillsätta en särskild delegation för att pröva de olika projekten med utgångspunkten att tonvikten skall ligga på studieförbunden.

Fru talman! Jag vill ställa en kort och enkel fråga. Kommer Sverige att lämna in en ny ansökan om medlemskap i Europeiska unionen, eftersom EG inte längre tar emot några nya medlemmar?
Fru talman! Svaret är nej. Vår ansökan om medlemskap gäller medlemskap i EG. Redan i Romfördragets ursprungliga text 1956 talar man om en gradvis utveckling till en europeisk union. Sveriges ansökan liksom ansökningarna från andra länder ligger på bordet.

Fru talman! Statsrådet Dinkelspiel gick med relativt lätt hand förbi frågan om tidtabellen för en svensk medlemskapsförhandling. Det är begripligt. Det är nog inte så lätt att bedöma den frågan i dag. Jag skulle vilja fråga statsrådet Dinkelspiel hur han bedömer möjligheten av att man ungefär samtidigt som medlemskapsförhandlingarna med Sverige påbörjas -- förhoppningsvis i början av år 1993 -- kommer att parallellt inrätta en ny regeringskonferens med det begränsade syftet att göra institutionella förändringar inom EG. Hur bedömer statsrådet Dinkelspiel i så fall en sådan regeringskonferens utifrån den svenska tidtabellens synpunkt? Är det sannolikt att en sådan regeringskonferens som inte tar upp alla frågor från 1986 utan begränsar sig till utvidningsfrågor underlättar vår tidtabell eller lägger den snarare stenar i vägen?
Fru talman! Beträffande den svenska tidtabellen vill jag upprepa att ambitionen är att förhandlingarna skall kunna inledas kring årsskiftet 1992/93, som Mats Hellström sade, med sikte på att avslutas till 1994. Sedan skall riksdagsbehandling, folkomröstning och ikraftträdande ske 1995. Det är vår tidtabell. Mats Hellström frågade om det kan bli aktuellt med en mellanstatlig konferens samtidigt som vi och andra EFTA-länder förhandlar om medlemskap. Jag tror att det kan komma att aktualiseras i den meningen att vissa frågor av övergripande institutionell natur kan komma att behandlas samtidigt som medlemskapsförhandlingarna. Jag tänker på sådana frågor som ändå naturligen aktualiseras i medlemskapsförhandlingarna, nämligen antalet ledamöter i kommissionen, antalet röster, viktningen i ministerrådet, antalet platser i parlamentet osv. Jag vill inte alls utesluta att sådana frågor diskuteras inom ramen för en mellanstatlig konferens. Då skall man ha klart för sig att en medlemskapsförhandling också är mellanstatlig och att man därför mycket lätt kan ha parallella konferenser. Men i dagsläget är det naturligtvis svårt att säga hur det blir på den här punkten.
Fru talman! Det europeiska rådets möte i Maastricht är mycket viktigt för vidareutvecklingen av verksamheten och arbetet inom EG. Jag vill fråga om de dokument som man där antog kommer att översättas till svenska. Jag anser att det är nödvändigt och viktigt så att innehållet i dokumenten kan finnas med i de allmänna samtal som nu skall föras om Sveriges relationer till EG.
Fru talman! Svaret på Nils T Svenssons fråga är ja. Vi avser att förfara på följande sätt. Vi avser att först komma ut med en faktaskrift, en förkortad men mera lättillgänglig version som redovisar utgången av Maastricht-mötet. Vi räknar med att komma ut med den före sommaren. En beställning på översättning av Maastrichtfördraget är utlagd. Problemet är att översättningskapaciteten är begränsad. Vi håller på att översätta återstående delar, följdförfattningar o.dyl. samt Romfördraget i en ny version. Därför är översättningsresurserna mycket ansträngda. Avsikten är att även Maastricht-fördraget skall översättas. Texterna i själva Maastricht-fördraget är dock mycket svårtillgängliga. Därför skall vi också överväga möjligheterna att fläta samman dessa med texterna i Romfördraget, åtminstone vad avser de viktigaste delarna. Vi överväger den frågan nu. Under mellantiden finns Maastrichtfördraget tillgängligt på bl.a. engelska och danska. Men som sagt, ambitionen är att vi så snart som möjligt skall ha översättningar av grundtexterna.
Fru talman! Jag vill ställa två frågor. Den första gäller regionalpolitiken. Har jag förstått rätt, ger EES-avtalet grönt ljus för den svenska modellen för regionalpolitik? I den modellen tar man hänsyn till områden med gles befolkning och långa avstånd till marknaderna. Min andra fråga gäller något som jag tror kommer att diskuteras alltmer. Jag skulle vilja höra statsrådets bedömning när det gäller den framväxande europeiska unionen och Sveriges deltagande i den. Anser statsrådet att det ökar omfattningen av det politiskt styrda området, den politiska sfären, eller att det minskar den?
Fru talman! Som svar på den första frågan vill jag säga att det är riktigt att regionalpolitiken redan omfattas av EES-avtalet genom de statsstödsbestämmelser som ingår i avtalet. Den huvudsakliga delen som ligger utanför gäller EG:s regionalfonder, där det blir fråga om förhandlingar om både givande och tagande. Det som låg i Widar Anderssons fråga är riktigt. Vår bedömning är att regionalpolitiken sådan den nu är utformad i allt väsentligt kommer att kunna fullföljas även med EES-avtalet. Detsamma gäller för övrigt även i ett medlemskapsförhållande. När det gäller unionen och Sveriges deltagande är det väl riktigt att säga att övrgången i union utgör en gradvis process. Målet är definierat, som jag sade, redan i Romfördraget 1956. Maastrichtöverenskommelsen innebär utan tvekan ett vidgat område för internationellt samarbete. Jag tänker på hela den sociala dimensionen. Det fanns visserligen en viss ambition redan i tidigare avtal, men här görs en mycket kraftig utvidgning. Konsumentfrågorna är helt nya i Maastrichtöverenskommelsen. Miljöområdet byggs ut ordentligt. Det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet byggs ut. Det sker en gradvis breddning och fördjupning av samarbetet. Det är en fördjupning som man nu likaväl som i framtiden måste besluta om i enhällighet när det gäller att tillägga unionen nya verksamhetsområden.
Fru talman! Statsrådet uppgav att det inte är säkert att EES-avtalet kommer att träda i kraft den 1 januari 1993. Jag undrar nu om det finns risk att det skulle försena förhandlingarna om fullt medlemsskap. Jag hoppas att det inte skall behöva bli någon sådan fördröjning. Finns det några särskilda skäl till att förhandlingarna inte skulle kunna påbörjas redan innan ett EES-avtal har trätt i kraft?
Fru talman! Det är riktigt att jag sade att EES avtalet kan komma att försenas, exempelvis som följd av att ratificeringsproceduren drar ut på tiden i något deltagande land. Min bedömning är att detta icke behöver påverka tidpunkten för inledande av förhandlingar. Vi har redan tidigare förutsatt att den här frågan skall kunna diskuteras inom EG under andra halvåret 1992. En första indikation får vi förmodligen redan vid Europeiska rådets möte i Lissabon i juni. Som jag sade i min inledande redovisning har jag goda förhoppningar om att förhandlingarna skall kunna inledas kring årsskiftet 1992/93. Jag tror inte att en eventuell senareläggning av EES-förhandlingarna kommer att påverka detta.
Fru talman! Jag vill ta upp en fråga som man mycket ofta möter och som oroar många med tanke på de öppna gränserna. Detta uttrycks som risker för ökat inflöde av t.ex. narkotika. Statsrådet Dinkelspiel snuddade vid den här frågan i sin genomgång. Han sade att man nu skall genomföra en studie som skall handla om alternativa kontrollmetoder. Jag förstår att det nu inte går att presentera exakt vad det rör sig om, i så fall skulle man ju inte behöva studera det. Det vore ändå bra att få höra litet tankar om vad det kan vara för något. Jag tror att människor är intresserade av den informationen.
Fru talman! Den frågan aktualiseras i hög grad inför tanken att tillskapa ett gränslöst Europa. Frågan sysselsätter i hög grad EG-länderna själva. Man är inom EG internt överens om att man inte helt skall avskaffa gränskontrollerna innan denna fråga är reglerad. Jag är inte expert på dessa frågor, men jag kan tänka mig att man använder de resurser som frigörs från exempelvis hantering av dokument och hela den pappersprocedur som förnärvarande är involverad i gränspassagen för varor och tjänster. Dessa resurser skulle kunna frigöras för t.ex. inspektioner och liknande. En annan möjlighet som man diskuterar är ett mera omfattande internationellt samarbete mellan polismyndigheterna på detta område. Sådana lösningar diskuteras internt inom EG. Även i dag är det en mycket begränsad del av narkotikan som fångas upp i tullen. Det är ofta samarbete mellan polismyndigheterna som leder till resultat i detta avseende. Det är alldeles uppenbart att det behövs förstärkningar på både denna och andra punkter den dag man släpper gränskontrollerna i deras helhet.
Fru talman! Det har på senare tid blivit inne att vara utanför i EG-debatten, så att säga. En fråga som diskuterats i det sammanhanget är möjligheten, eller snarare den påstådda omöjligheten, för Sverige att gå ur EG när vi väl en gång har kommit med. Därför vore det intressant om statsrådet kunde reda ut frågan om utträde, både beträffande EES-avtalet och beträffande de politiska möjligheterna för EG som organisation att hålla kvar Sverige och Sveriges riksdag i EG om riksdagen inte skulle vilja det i framtiden.
Fru talman! När det gäller EES-avtalet finns en särskild paragraf i avtalet som säger att avtalet kan sägas upp med ett års varsel. Därefter står det alltså vederbörande land fritt att lämna avtalet. Däremot finns ingen särskild utträdesklausul i Romfördraget, som tillkom 1956. Det är naturligt, eftersom det strider mot själva grundtanken i EG. Jag citerade tidigare grundtanken, nämligen att skapa ett allt fastare förbund mellan de europeiska folken. Tanken är att bygga ett närmare samarbete mellan Europas länder och folk för att på så sätt undvika krig i framtiden. Man vill ha en kontinent som lever i fred och samförstånd och utvecklar ett allt närmare samarbete. Därför finns ingen särskild utträdesklausul i avtalet. Juristerna tvistar om vad som skulle hända om ett land trots allt skulle välja att lämna EG samarbetet. Uppenbart är, att om de ursprungliga målsättningarna inte skulle förverkligas och vi mot all förmodan skulle gå mot ett krig eller krigsliknande situationer och parterna splittras, då bryter samarbetet upp. Det finns inga sanktionsmöjligheter. Detsamma gäller naturligtivs om ett land skulle lämna samarbetet. Det finns inga sanktioner i Romfördraget för ett sådant läge. Men det skulle samtidigt innebära att man bryter upp alla ekonomiska, kulturella, politiska och andra band, som skapas i ett EES-avtal och i ett medlemskapsförhållande. De praktiska konsekvenserna av detta blir naturligtvis stora, men möjligheter till sanktioner är i varje fall icke förutsedda i avtalet.
Fru talman! Statsrådet Dinkelspiel sade att Sverige nu uppfyller konvergensvillkoren när det gäller det framtida EMU. Samtidigt har vårt land ökande arbetslöshet och stora behov av satsningar på infrastruktur. Min fråga är då: Om Sverige skulle göra sådana satsningar mot arbetslöshet och för infrastruktur att vi inte längre uppfyller konvergensvillkoren, skulle det då försvåra våra medlemskapsförhandlingar?
Fru talman! Jag tror inte det skulle försvåra våra medlemskapsförhandlingar. Frågan om konvergensvillkoren aktualiseras tidigast 1997, då ett förstärkt samarbete inom ramen för en ekonomisk och monetär union aktualiseras. Däremot menar jag att om vi avlägnsar oss alltför kraftigt från konvergenskriterierna, dvs. om vi har ett för stort budgetunderskott, en för stor statsskuld, ett för högt ränteläge, undergräver vi våra egna möjligheter att föra en politik som slår vakt om den sociala välfärden, tryggheten, jobben och liknande. Då ger vi oss ut på det sluttande planet. Detta innebär inte att man i ett besvärligt läge inte skulle kunna vidta särskilda åtgärder. Detta har vi också gjort från regeringens sida för att i ett besvärligt sysselsättningsläge skapa nya arbetstillfällen. Arbetslinjen kommer att fullföljas. Om man i ett mycket besvärligt konjunkturläge går utanför dessa konvergenskriterier är detta inte något grundskott vare sig mot deltagande i den ekonomiska och monetära unionen eller i det övriga samarbetet. Det är den långsiktiga politiken som är det väsentliga i sammanhanget, alltså att vi för en ansvarsfull ekonomisk politik. Konvergenskriterierna är något av ett test på detta.

Fru talman! Om EG-domstolen nu kommer med ett uttalande som inte innehåller någon allvarlig anmärkning mot EES-avtalet är väldigt mycket vunnet. Ännu återstår dock några saker på vägen. En sådan sak är att få ett godkännande av avtalet från Europaparlamentet. Där måste det inte bara vara majoritet för avtalet. Denna majoritet måste också bestå av halva parlamentet, dvs. 260 ledamöter. Det sägs ibland att det kan vara komplicerat att få så många att finnas på plats i samband med omröstning och rösta ja. Min fråga till statsrådet är om statsrådet har några funderingar på vad man från regering och riksdag i Sverige tillsammans med sina kamrater i EFTA kan göra för att stimulera parlamentarikerna i Europaparlamentet att finnas på plats och rösta rätt om EES-avtalet.
Fru talman! Det var en intressant fråga. Vi vet ju alla att det inte alltid är så lätt att inte bara mobilisera alla som har rätt att delta i en omröstning, utan också, som i Europaparlamentet, se till att en absolut majoritet av ledamöterna deltar. Mitt intryck, som har förstärkts av de många kontakter som förekommit mellan inte minst företrädare för riksdagen och företrädare för EG parlamentet, är att med mindre det blir svårigheter med domstolen och liknande, så finns ett starkt stöd för EES-avtalet i EG-parlamentet. Samtidigt tror jag det är nyttigt och nödvändigt och bra om vi alla, från regeringen och riksdagen, utnyttjar de olika kanaler vi har, inte minst i de olika partigrupperna i EG-parlamentet, för att understryka den vikt vi fäster vid EES-avtalet och inte minst den vikt vi fäster vid en snabb behandling av detta avtal. Just vikten av att mobilisera så många som möjligt för avtalet, att få dem att vara närvarande och rösta för det hela menar jag är ett gott skäl för oss att fortsätta att aktivt driva frågan i förhållande till EG-parlamentet och andra instanser.
Fru talman! Jag skulle till statsrådet vilja ställa en fråga som knyter an till VEU. Jag tycker att budskapen om Maastricht-processen och den europeiska unionen och dess relation till VEU har varit oklara. Även statsministern har gjort uttalanden som jag tycker skapar ytterligare oklarhet. Vad har egentligen framkommit i Maastricht?
Fru talman! Jag tror att oklarheten delvis bottnar i det förhållandet att Maastricht-överenskommelsen på denna punkt lämnar många olika möjligheter öppna i framtiden. Vad Maastrichtöverenskommelsen i grunden säger är att man skall gå vidare med en gemensam försvarspolitik syftande till ett eventuellt försvarssamarbete i framtiden. Man har sagt att man skall återkomma till dessa frågor 1996. Samtidigt har man lämnat frågan helt öppen om EG:s roll i sammanhanget, VEU:s roll, vilken knytning, om någon, det skall ha till den europeiska unionen, om man skall ha en fastare länk eller inte. Just dessa frågor skall man ta ställning till 1996. I dag är inte ens alla EG:s medlemsländer med i Västeuropeiska unionen. Endast nio av de tolv medlemsländerna är med. Maastricht-överenskommelsen öppnar dessutom möjligheter för nuvarande eller framtida EG länder. Om de vill ha något slags anknytning till Västeuropeiska unionen kan de inte bara välja mellan medlemskap eller icke medlemskap, utan de kan också välja observatörsskap. Dessa frågor är alltså olösta också inom EG. Först 1996 kommer vi att ha klarhet om i vilken riktning man kommer att gå. Då får vi också anledning att ta ställning till hithörande frågor. Dagsläget är att Västeuropeiska unionen är klart åtskild från EG samarbetet. Det finns en länk i den europeiska unionen. Frågan om medlemskap för de tre återstående medlemsländerna i EG är helt öppen, och det öppnas möjlighet för också andra former av anknytning till den Västeuropeiska unionen.

Fru talman! Det känns mycket positivt att som ordförande i kulturutskottet i dag kunna diskutera ett betänkande, där ett enhälligt utskott uttalar sig för tillsättande av en kulturpolitisk utredning. Om de nu gällande kulturpolitiska målen från 1974 kan man säga att de i sina faktiska delar i långa stycken är genomförda. Därmed är det dags att dra upp nya praktiska riktlinjer för kulturpolitiken. De riktlinjerna anser vi från socialdemokratisk sida bör vara att kulturpolitiken skall inriktas på att förstärka kulturen i hela landet. Det är viktigt att sprida kulturen och ta till vara den skaparkraft som finns runt om i landet. Det gäller vidare att utveckla de nationella kulturinstitutionerna och ge nationella uppdrag till kulturinstitutioner utanför Stockholmsområdet. Vi har där talat om skapandet av kulturella centra, eller kulturella stödjepunkter. Det är också viktigt att skapa förutsättningar för att ge oetablerade kulturverksamheter, unga artister, en chans att nå sin publik. Här har samhället, inte minst staten, ett ansvar för att ekonomiskt medverka till och stimulera detta. En socialdemokratisk kulturpolitik innebär också att vi vill medverka till att förstärka barns och ungdomars möjligheter att möta kultur och att utveckla ett eget skapande. Jag tror att kulturdebatten över huvud taget behöver vara mer framtidsinriktad och handla om hur vi vill utveckla kulturen framöver. När nu utskottet säger att det skall tillsättas en kulturpolitisk utredning, är det framför allt fyra områden som skall ingå i direktiven, vilket vi särskilt talar om för regeringen. För det första skall utredningen utvärdera i vad mån 1974 års kulturpolitiska mål har uppfyllts och då ägna särskild uppmärksamhet åt decentraliseringsmålet. Det är alltså inte primärt en fråga om någon omprövning av målen. För det andra skall utredningen utifrån resultatet av en sådan här utvärdering ta ställning till frågan om det finns anledning att ändra någonting i innehållet i de kulturpolitiska målen. För det tredje skall behovet av ytterligare kulturpolitiska mål diskuteras. För det fjärde -- det är möjligen något mera konkret -- vill vi från riksdagens sida att en utredning skall redovisa synen på vilka medel som man skall kunna använda för att nå de mål som uppställs för framtiden. I den socialdemokratiska partimotionen på kulturens område tar vi också upp frågan om ett metodskifte. I det sammanhanget pekar vi explicit ut statliga insatser för att främja tillkomsten av kulturella centra i landet. Detta bör ingående prövas med utgångspunkt i decentraliseringsmålet. Dessutom tar vi upp frågan om samspelet mellan olika kulturformer. Fru talman! Genom att regeringspartierna anslöt sig till oppositionens krav på en parlamentarisk utredning har vi också kunnat få ett utskottsinitiativ till en utvärdering av de kulturpolitiska målen från 1974. I dag hoppas jag att en enhällig riksdag ställer sig bakom detta utredningskrav.

Framför allt tror jag att Europarådsgranskningen av den svenska kulturpolitiken skall kunna tas till vara. Granskarna ansåg bl.a. att större vikt borde läggas vid att utveckla kulturella stödjepunkter, eller centra, utanför Stockholm för att gynna samspel och dynamik i kulturlivet i dess helhet. Men de ansåg också att de centrala kulturinstitutionerna borde ges nya utvecklingsmöjligheter. I detta syfte har vi i vår kulturpolitiska motion föreslagit att nya nationella uppdrag skall kunna ges till kulturinstitutioner inom teater, musik och museiområdet, och det blir en av de uppgifter som förhoppningsvis den parlamentariska utredningen får titta på.

Genom att utskottet vad avser just kulturmiljösidan gör ett tillkännagivande är motionen delvis tillgodosedd. I övrigt får vi se vad den kulturpolitiska utredningen kan åstadkomma. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 9. Självfallet står socialdemokraterna i kulturutskottet bakom samtliga socialdemokratiska reservationer. I den andra frågan i detta inte särskilt polemiska anförande, vill jag vända mig direkt till kulturministern, eftersom hon glädjande nog är här och förhoppningsvis också kommer att delta i debatten. Jag tror att vi är överens om att skapandet av ett nytt, modernt museum är nödvändigt. Den socialdemokratiska regeringen uppdrog i februari 1990 åt byggnadsstyrelsen att utarbeta byggnadsprogram. Efter en framgångsrik arkitekttävling, som Rafael Moneo vann, måste vi, om tidsplanen skall kunna hållas, lägga ut uppdrag om projektering. Sker inte detta, kommer hela programmet att förskjutas. Socialdemokraterna anser att det finns goda skäl för att genomföra projektet, vilket den socialdemokratiska regeringen redan på sin tid markerade. Under alla förhållanden måste ett nytt, modernt museum och ett arkitekturmuseum byggas -- det tror jag att alla är överens om. Tidpunkten är lämplig, både med tanke på museernas behov och med tanke på den fråga som diskuterades i det förra ärendet, som riksdagen fattade beslut om, nämligen sysselsättningssituationen och byggarbetslösheten, som dess värre kan förväntas vara hög under överskådlig tid. Då kommer jag fram till min konkreta fråga till kulturministern: När kommer regeringen att offentliggöra ett uppdrag om fortsatt projektering för ett nytt, modernt museum? Med den nuvarande tidsplanen måste det ske senast före maj månads utgång, och kulturministern har möjlighet att redan här i dag i kammaren tala om att regeringen ställer sig positiv till det fortsatta arbetet och anslår medel till det. Jag skall gå tillbaka till den parlamentariska utredningen, fast från en annan utgångspunkt. Det förhållandet att en parlamentarisk utredning nu skall tillsättas får naturligtvis inte innebära att vi bortser från nödvändiga insatser i det korta perspektivet. I valrörelsen lovade de borgerliga partierna att man skulle fortsätta att lyfta fram kulturen, såsom socialdemokraterna hade gjort, i varje fall när det gäller kvantiteten -- inriktningen kan kan jag tänka mig skulle vara en annan. Efter att vi har behandlat opus 1 av kulturdepartementet måste jag säga att den förda regeringspolitiken rimmar illa med dessa utfästelser. Regeringen har visserligen föreslagit välbehövliga anslagshöjningar till Operan, Dramaten och Riksteatern, men i övrigt har man naggat kulturen i kanten på område efter område. Under den förra mandatperioden, dvs. under den socialdemokratiska regeringens tid, hade vi en reformtakt -- och det är just reformmedlen som man har diskuterat mycket när det gäller kulturen -- på 125 milj.kr. per år. Jag upplevde som socialdemokrat alltför ofta de ouppfyllda förväntningarnas missnöje från människor som var aktiva inom olika kultursektorer. I dag presenterar den borgerliga regeringen en budget där reformmedlen brutto uppgår till 60 milj.kr. Samtidigt rycker man undan viktiga områden från konstnärers och kulturarbetares möjligheter till arbetsinsatser. Summan blir därför ca 35 milj.kr. Jag vill gratulera kulturministern till att för den bedriften ha fått applåder i den borgerliga pressen, framför allt den borgerliga huvudstadspressen. Genom att dra in anslaget till konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena har riksdagsmajoriteten och regeringen berövat bildkonstnärerna ungefär 200 årsarbeten. Genom att riksdagsmajoriteten i går faktiskt fattade beslut om att minska bidragen till folkbildningens kulturarrangemang kommer tusentals författare, bildkonstnärer, musiker och artister att gå miste om många arbetstillfällen, även om det i och med det beslutet inte blev fullt så illa som regeringen hade föreslagit. Vårt förslag att under fem år öka bidragen till fria grupper med i storleksordningen 50 milj.kr. har mötts med kalla handen. Och man inser lätt att effekterna blir än värre om man betänker att åtta av tio kommuner efter årets val har fått borgerlig majoritet. I så gott som samtliga borgerligt styrda kommuner förbereds nu kraftiga besparingar på bibliotek, teaterföreningar, skolornas kulturverksamhet, osv. Ekot i går avslöja resultatet av en enkät som man gjort med kommunledningarna ute i kommunerna. Så gott som alla sade där att besparingarna i första hand går ut över fritids och kultursektorerna. Detta är illavarslande. Samtidigt upplever vi att kulturarbetare och kulturintresserade människor ser på den här utvecklingen med ökad oro. Folkliga protester i Huddinge, där man nu hotar att försämra biblioteksservicen, är bara ett exempel. Detta är naturligtvis utomordentligt allvarligt. Jag skall inte nu fördjupa mig i det, eftersom Ingegerd Sahlström kommer att beröra den frågan närmare. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de tidigare nämnda socialdemokratiska reservationerna.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Fru talman! Jag skall inleda detta anförande med att ge kulturminister Birgit Friggebo en eloge för hennes uttalande i en kulturdebatt helt nyligen. Birgit Friggebo menade att kulturen måste skyddas när stat, kommuner och landsting tvingas göra stora nedskärningar i verksamheten. Kulturens andel av de offentliga utgifterna är mycket liten, och därför kan varje liten nedskärning inom kulturområdet få katastrofala följder. -- Tack för dessa ord! Jag hoppas verkligen att de är allvarligt menade. Det är också mycket glädjande att ett enigt kulturutskott föreslår en kulturutredning. Jag skall inte gå närmare in på det -- jag tror att Åke Gustavsson har gjort det. Jag skulle däremot vilja gå litet längre och efterlysa en ökad satsning på kulturen. Om vi i Sverige vill värna och stärka vår kulturprofil i det nya Europa måste vi avsätta betydligt större resurser än i dag. Det kan tyckas vansinnigt att tala om kraftigt ökade anslag -- i miljardstorlek -- i det konjunkturläge som vi befinner oss i, men som Birgit Friggebo mycket riktigt säger är kulturens andel av de offentliga utgifterna mycket liten. Alla tjänar på kulturen på ett eller annat sätt. Och det är väl få saker i vårt samhälle som kostar så litet i förhållande till hur mycket det ger människor! Samtidigt är det angeläget att kulturinstitutionerna inriktar sig på att i större utsträckning utnyttja sina resurser i förhållande till överenskomna mål. Man bör utnyttja alla möjligheter att få in privata pengar, t.ex. genom biljettförsäljning, marknadsföring och samfinansierade projekt. Staten bör även uppmuntra institutionerna att tävla effektivare om publikens uppmärksamhet. I vissa fall kan det handla om enklare marknadsföring eller attraktivare förpackning av ett arrangemang. Till en viss del kanske utbudet ibland skall anpassas till efterfrågan. Detta kan enkelt göras genom marknadsundersökningar. Det är viktigt att lära sig utnyttja den ekonomiska potential som vissa delar av kultursektorn har. Ett blomstrande kulturliv bör nämligen även ha en sund ekonomi. Nu är inte meningen att vi endast bör se till ekonomiska faktorer. Ny demokrati tycker att kulturen även skall ha ett egenvärde -- det är självklart. Detta behöver inte hotas av en portion nytänkande. Tvärtom skulle det behövas. Kultursektorn har en stor betydelse i samhällsekonomin, och satsningar på kultursektorn är i stora drag lönsamma för samhället. Det vore inte helt felaktigt att börja betrakta kulturen som en näring, en bransch som producerar ett värde av betydande storlek, som skapar sysselsättning. Flertalet utländska undersökningar visar dessutom ett klart samband mellan offentliga satsningar på kultur och offentliga inkomster från samma sektor, förutsatt att man satsar avsevärt. Med andra ord betalar kultursektorn tillbaka mer än den får i offentligt kulturstöd, bl.a. i form av skatter, sociala avgifter och sysselsättning. Men det är också viktigt att i större utsträckning acceptera att kommersiella och icke-kommersiella verksamheter kan korsbefrukta varandra. Givetvis finns det undantag från det här resonemanget. Men jag och mitt parti tror att en rejäl satsning -- som är planerad och genomtänkt -- på kultursektorn skulle vara en investering. Det skulle ge ett långsiktigt tillskott i statskassan och verkligen vara till glädje för alla. Det handlar också om de dynamiska effekter som en stor satsning från statens sida skulle medföra och vilken uppmuntran det skulle ge andra parter som är beredda att satsa litet. Vi skulle få uppleva en rad friska initiativ och nya projekt. Kulturen handlar ju ändå om vår livskvalitet. Jag vill inte dra ut onödigt på debatten och slösa med kammarens tid. Även om jag givetvis står bakom alla våra reservationer -- nr 4, 5, 6 och 7 -- yrkar jag här och nu inte bifall till dem.

Fru talman! Kulturministern och ärade kammarledamöter! Herbert Tingsten, salig i åminnelse, hävdade på sin tid att ideologierna var döda. Jag undrar om han inte hade fått revidera det påståendet om han hade levt i dag och följt utvecklingen. Ty för var och en som inte föredrar att blunda för vad som sker framstår det väl som uppenbart att vi nu är exponerade för en intensiv, raffinerad och utstuderad ideologisk indoktrinering av grövsta slag. Slagordet för den indoktrineringen är Medborgarna har blivit kunder. Konst och kultur skall diskuteras och betraktas som annan varuproduktion. Kultur som inte är lönsam skall skäras bort. Vi håller på att införa ett nytt slags avlatssystem: Betala så får du -- inte, som förr, förlåtelse men väl tillgång till det som berikar ditt liv och ger det innehåll och värde, dvs. konst och kultur. Betalar du inte är du dömd, om inte till skärselden så i alla fall till ett liv utan tillgång till den lisa eller den andliga växt som konsten och kulturen ger. Om jag vore kulturminister skulle jag vara oerhört orolig för det kulturklimat som nu breder ut sig i vårt land. Jag skulle ligga sömnlös på nätterna och oroa mig över den inställning som breder ut sig, att konst och kultur blott och bart är en kostnad och att konst och kultur är något som man utan större svårigheter kan avvara. Jag skulle våndas över alla barn som i framtiden inte längre har exempelvis ett bibliotek att gå till för att låna böcker, eftersom biblioteken läggs ned och det inte finns pengar att köpa böcker för. Eftersom kulturministern är här i dag -- vilket jag är mycket glad för -- kanske jag kan hoppas på ett svar på mina frågor. Mest intresserad är jag förstås inte av kulturministerns nattsömn utan av att höra vad Birgit Friggebo tänker göra åt det här kulturklimatet. Eller avsvär sig ministern också ansvaret för hur det ser ut ute i landet? Eller är det så att Birgit Friggebo bombarderar sina regeringskolleger med argument om att konst och kultur inte kan behandlas som vore det bara en fråga om ekonomi? Hur mycket talar man på regeringssammanträdena om vikten av kulturen? Eller anser också landets högsta och mest kulturansvariga att det statsfinansiella läget är sådant att vi inte har råd med åtgärder för att utveckla kulturen, att man nu måste vara förnuftig och att det bara är ekonomiska resonemang som tar hänsyn till det statsfinansiella läget som är förnuftiga? Mot det skulle jag redan nu vilja säga: Så kan man inte behandla kulturfrågor. Hoppas att vi är överens om det. Vi kan ju inte bara säga till människor att vi här i riksdagen sysslar med att få ekonomin att gå ihop och att vi gör det utan att närmare tänka efter vad som ligger bakom våra ekonomiska prioriteringar. Vi kan inte säga: Här sysslar vi med det statsfinansiella läget -- inte med att se vilka möjligheter människor har att uppnå ett meningsfullt liv. Vi kan inte säga till dem: Det där med livet får ni sköta själva. Det är ingen riksdagsfråga. Vi bryr oss inte om barnen i Nyköping, Huddinge eller Söderköping, vi bryr oss inte om ungdomarna i Västra Frölunda eller Malmö -- de som inte får låna böcker, som inte får se teater, som inte får spela därför att vi inte har råd med det, som inte längre har några fritidsgårdar eller sagostunder att gå till. Genom att anlägga inskränkta, snusförnuftiga eller kortsynta företagsekonomiska aspekter på kulturfrågorna åstadkommer man ett politiskt och ideologiskt klimat där kulturen råkar i vanrykte som något tärande och alltid hamnar på sista plats, så inte är ideologierna döda, inte. Det går inte att rationalisera kultur. Det går inte att ta bort Ofelia ur Hamlet därför att man inte har råd med henne. En konsert är inte detsamma på ett kasettband oavsett om det gäller Mozart eller Bruce Springsteen. Det går inte att läsa samma bok tio gånger och tro att man får ut samma sak som av att läsa tio olika böcker. Fru talman! Konst och kultur får aldrig bli ett reservat för en viss grupp i samhället, vare sig det handlar om den intellektuella medelklassen, de som kan betala för sig eller om några andra. Konst och kultur kan heller aldrig reduceras till att enbart handla om konsumtion. Konst och kultur är också aktivt deltagande och eget skapande. Precis som det är omöjligt att föreställa sig att man kan ha en elitidrott utan en aktiv bas, ur vilken också de som är elit eller profesionella en gång har utkristalliserat sig -- lika omöjligt är det att ha en professionell grupp av konstnärer och kulturskapare i ett land utan en kulturellt aktiv och engagerad bas, dvs. människorna i samhället. Blir den basen för liten kommer också eliten, de professionella, så småningom att dö ut. Det gäller för kulturarbetare lika väl som för idrottsmän. Vänsterpartiet avvisar därför alla de förslag som går ut på att statlig kulturpolitik skulle begränsas till anslag för några kulturinstitutioner i Stockholm, stöd till enskilda konstnärer och vissa konstformer och utesluta det andra. Vi i Vänsterpartiet anser att det också måste höra till riksdagens och regeringens, dvs. kulturministerns, ansvar och skyldighet att verka för och bidra till alla människors delaktighet i kulturen. Detta är inte förmynderi, det är ansvarsfull och insiktsfull kulturpolitik. Jag tror exempelvis att det är dags att ta upp frågan om en bibliotekslag. Vänsterpartiet har fört fram det förslaget många gånger tidigare, men det har bemötts kallsinnigt. Jag tror ändå att nödvändigheten gör att vi måste ha en bibliotekslag och att opinionen för en sådan har svängt. Jag tror att människor nu inser att vi behöver en lag som garanterar oss rätt till avgiftsfria boklån, tillgång till skönlitteratur och facklitteratur såväl som information samt bibliotek med rimliga öppettider. Fru talman! De flesta undersökningar har visat att det inte har blivit så mycket av breddningen av kulturlivet och att deltagandet i kulturlivet fortfarande är förbehållet ganska få människor, men en av de få sektorer som uppvisar en sådan breddning är folkbildningen och den närliggande amatörkulturen. Jag kan bara beklaga gårdagens beslut om nedskärningar för folkbildningen. Jag är dess värre övertygad om att detta kommer att få allvarliga konsekvenser för kulturutövandet och kulturskapandet i Sverige. Att dessa nedskärningar också kommer att få konsekvenser för amatörkulturens framtid är helt uppenbart. Jag kan inte förstå annat än att också amatörkulturens betydelse bör uppmärksammas när den kommande utredningen, som har nämnts tidigare i debatten och som hela utskottet står bakom, skall behandla frågan om behovet och lämpligheten av att ytterligare kulturpolitiska mål skall läggas fast. Det kanske t.o.m. är så att även möjligheten att få tillgång till folkbildningen måste skrivas in som ett kulturpolitiskt mål. Jag vill ansluta mig till vad Åke Gustavsson sade på en punkt. Han påstår att omdömena om kulturpropositionen i vissa tidningar var oförtjänt goda. Jag har sett få exempel på hur ett pressmeddelande från ett departement alldeles obearbetat har fått ett sådant genomslag i pressen. I efterhand har det ju visat sig att den storsatsning på kulturen som man ville få oss att tro var för handen inte bestod av så mycket mer än en satsning på de större institutionerna främst i Stockholm. Litet flyttningar av anslagen hit och dit dolde att vissa projekt var synnerligen illa behandlade. Som exempel på detta vill jag nämna stödet till de fria grupperna och centrumbildningarna. De fria grupperna i landet står för huvudparten av teaterutbudet för barn och ungdom. Intresserar man sig för barn och ungdomskultur borde man rimligen också uppmärksamma de fria gruppernas stora betydelse i det sammanhanget. Hitintills har anslagsnivån för de fria grupperna varit låg. Kraftigt stigande produktions och turnékostnader och hög egenfinansiering gör att deras ekonomiska situation är ohållbar. Kommunerna, som är arrangörer och köpare av deras föreställningar, sviker och skyller på dålig ekonomi. Vänsterpartiet menar därför att de fria grupperna som ett led i främjandet av barn och ungdomskulturen måste behandlas på ett annat sätt än tidigare och få ett ordentligt stöd. Att som nu låta 50 teatergrupper och 15 dansgrupper dela på 2 milj.kr. i anslagsökning är är inte -- för att använda en underdrift -- tillräckligt. Vänsterpartiet föreslår Tio centrumbildningar får årliga verksamhetsbidrag från staten. År 1990 gjorde kulturrådet en översyn av centrumbildningarnas verksamhet och ekonomi, och rapporten slog fast att centrumbildningarna inom resp. område har fyllt och kommer att fylla en viktig funktion för den icke institutionsbundna kulturverksamheten. Vi i Vänsterpartiet delar den uppfattningen. Men för att centrumbildningarna skall kunna utveckla och bedriva en meningsfull verksamhet måste det statliga anslaget öka avsevärt. Centrumbildningarna arbetar rikstäckande. De har små kanslier och mycket få anställda, och administrationen går inte att effektivisera. Den negativa ekonomiska utvecklingen under 80-talet har redan medfört att allt som har varit möjligt att undvara för verksamheten och allt som har gått att rationalisera har tagits bort. Det är alltså av avgörande betydelse för centrumbildningarnas fortsatta verksamhet att deras anslag ökar med det belopp det har begärt. Vad har de då fått? Jo, som en del i det storslagna kulturpolitiska anslaget i den satsning som fick så mycket beröm i pressen får de dela på 278 000 kr. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit att de i stället skall få 1,8 miljoner, så att de åtminstone kan klara de allra nödvändigaste åtagandena. Att jag här och nu nämner beloppen beror på att jag vill visa att det inte rör sig om så dramatiska summor. Skillnaderna mellan en kulturpolitik som stryper barn och ungdomskultur eller fria grupper och en som stödjer dem är små i pengar mätt. Det är ideologin bakom, synen på vad som är viktigt, som skiljer sig åt. Det handlar om kultursyn, kulturideologi och människosyn, och i det sammanhanget, fru talman, är skillnaderna stora. En socialistisk kulturpolitik menar -- vi menar -- att det är synnerligen viktigt att vårt mångkulturella samhälle inte ersätts av konformism eller begränsas till elit eller finkultur. Vi talar mycket ofta och gärna om det mångkulturella samhället och vårt kulturarv, och jag måste medge att vi i Vänsterpartiet också mycket gärna gör det. Vi talar om Det Svenska Kulturarvet -- med stora bokstäver. Vad som avses är ibland osäkert, det är inte något självklart. En riksspelman associerar till hembygdens polska på fiol, en violinist i hovkapellet talar lyriskt om Ingmar Bergmans version av Mozarts Trollflöjten, medan en rockmusiker nämner några låtar från Eldkvarns senaste platta. Kan alla tre ha rätt? Ja, självklart. Det svenska kulturarvet är sammansatt av delkulturer: samisk kultur, lokal och regional bygdekultur, bruksortskultur, folkrörelsekultur, arbetarkultur, tjänstemannakultur, elitkultur, avantgardekultur, kvinnokultur, masskultur, invandrarkultur, osv., osv. Inom alla dessa delkulturer har det skapats unikt svenska uttryck i musik, sång, dans, teater, ord, bild, film, design, byggnad och miljö. Det är uttrycksformer som bara kan bevaras och utvecklas här. Det här kulturarvet måste värnas. Vi skall vara stolta över det, vi skall vårda det, och vi skall inte slänga ut det som barnet med badvattnet i någon form av förfelad europeisk anpassning. Vårt kulturarv är nödvändigt för att vi skall ha en trygg förankring, en så trygg förankring i den egna kulturen att vi inte faller offer för rasism eller främlingsfientlighet.

Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till

Herr talman! Under mer än 15 år har jag i tal och skrift brukat förkunna att nyckelbegrepp i en liberal kulturpolitik är frihet, mångfald och kvalitet. Numera ser jag att flera andra partier använder samma uttryck utan att redovisa ursprunget. Det är i och för sig bra om det råder enighet om dessa nyckelord. Men ibland undrar jag hur det egentligen står till med kravet på kvalitet. Det är individerna själva, deras skapande och deras upplevelser som bestämmer kulturens former, innehåll och giltighet. Kulturskapare och deras publik bör fritt kunna mötas på en öppen marknad. Den vuxna medborgaren bör själv få bilda sig en uppfattning om vad som är god och dålig konst utan censuringrepp. Då blir det en liberal huvuduppgift att tidigt lära människor att själva värdesätta äkthet och kvalitet i kulturutbudet. Syftet med olika former av statligt och kommunalt stöd till kulturområdet är givetvis att öka mångfalden i kulturutbudet. Det gäller då att stödja svårtillgängliga och smala kulturområden och att stimulera alternativ inom områden som domineras av kommersiell masskultur. Statliga och kommunala anslag skall stödja, men inte styra, kulturskapandet. Den konstnärliga friheten måste vara fullständig inom demokratins ramar. Amatörerna har stor betydelse för kulturklimatet i samhället. Kreativitet och uttrycksbehov finns hos alla människor. En aktiv och engagerad publik deltar också på sitt sätt i ett slags medskapande. Men alla kulturyttringar är inte lika bra. Den professionellt utövade kulturen är viktigare än amatörismen. De professionellt arbetande kulturskaparna måste få stöd att utöva sin yrkesroll och om möjligt också få sin utkomst av den. Amatörerna skall förhoppningsvis finna sin glädje i kulturen, men knappast sin utkomst. Därför måste kvalitetskravet få större genomslagskraft i kulturpolitiken. De konstnärliga yrkesutövarna måste ges rimliga levnads och arbetsvillkor. Det gäller både dem som arbetar inom kulturinstitutionerna, fria yrkesmässigt arbetande konstnärliga grupper och enskilda kulturskapare och konstnärer. Det innebär först att värna om kulturskaparnas upphovsrätt -- så sorgligt eftersatt -- och sedan att skapa olika former av stöd och stimulans. De professionellt arbetande kulturskaparna måste också få rimligare skattevillkor. Det är orimligt att jämställa konstnärer med kommersiellt arbetande egenföretagare. Ett nytt inkomstslag bör därför tillskapas som tar hänsyn till deras speciella arbete och oregelbundna arbets och inkomstförhållanden. En avvägning mellan amatörism och professionalism måste ständigt ske vid bedömningen av både statliga och kommunala kulturinsatser. En grupp läkare som regelbundet spelar kammarmusik behöver inga bidrag, knappast ens i studiecirkelns form. Men en ensemble av professionella musiker behöver engagemang och stöd i olika former för att kunna fortsätta sin verksamhet. Anslag bör inte ges till amatörer på bekostnad av de professionellt arbetande, som ju är beroende av inkomster för att över huvud taget kunna försörja sig. Konstens utveckling och fördjupning är beroende av de professionellt arbetande kulturskaparna. De sysslar med konstnärligt utvecklingsarbete för vår skull, för vår räkning. Så småningom får vi alla del av det ständigt förnyade kulturarv som består av både tidigare generationers insatser och nyskapande i vår tid. Så stimuleras amatörismen av den professionella kulturen. Så får vi som är publik -- förhoppningsvis en medskapande publik -- glädje av det ekonomiska stöd som det är statens och kommunernas ansvar att ge de professionellt arbetande konstnärerna och kulturskaparna. Herr talman! Jag har velat säga detta med anledning av att ett av de betänkanden som vi nu behandlar gäller ersättningar och bidrag till konstnärer. Kulturutskottet har som alltid gjort en nogrann och saklig prövning av regeringens budgetförslag. Jag kan konstatera att oppositionen inte har haft så särskilt mycket att invända. Tre av de fyra betänkandena är helt eniga. I det första och det största finns det några reservationer som jag, utan att vilja uttala mig nedsättande, menar är litet pliktskyldiga. Någonting måste ju debatten hängas upp på. Det finns även två tillkännagivanden. Det ena gäller en parlamentarisk översyn av de kulturpolitiska målen. Det är något som de nuvarande regeringspartierna har begärt under åtskilliga år utan att få stöd av Socialdemokraterna. Det andra gäller kravet på en nationell stiftelse för kulturmiljöförvaltning. Det går tillbaka på en motion av Karin Ahrland och mig vid riksmötet 1984/85 och den utmärkta utredning av Bill Fransson som föreligger som ett resultat av den motionen som riksdagen faktiskt biföll. Jag är glad över att hela utskottet nu ställer sig bakom kravet på att förslagen i denna utredning skall kunna fullföljas. Jag tyckte mig skymta en viss missunnsamhet hos Åke Gustavsson över att kulturministern hade fått så positiva recensioner på sin första kulturbudget. Åke Gustavsson var tvungen att fly från kulturutskottets betänkande till bostadsutskottet, till utbildningsutskottet och till Huddinge kommun för att han skulle kunna få en utgångspunkt för regeringen. Jag tycker att en sådan recension av Åke Gustavsson är ganska positiv ur kulturministerns synpunkt. Herr talman! Det är därför med glädje som jag på alla punkter yrkar bifall till hemställan i de fyra betänkandena från kulturutskottet som riksdagen nu behandlar.

Herr talman! Jag tror att Jan-Erik Wikström missuppfattade mig. Tvärtom gratulerade jag kulturministern till att ha fått så goda recensioner i den borgerliga huvudstadspressen med tanke på att hon har en reformtakt på 35 milj.kr. netto, medan milj.kr. netto. Det tycker jag var skickligt att klara. Det finns ingen missunnsamhet från min sida i detta sammanhang. Det var en ärlig gratulation. Men jag kan ändå tillägga, när jag har blivit provocerad, att jag tycker att det är något mer ambitiöst att satsa 125 milj.kr. i reformpengar än att satsa 35 milj.kr. i reformpengar. Jan-Erik Wikström sade att jag måste fly till Huddinge och till bostadsutskottet. Men kulturdepartementets anslag när det gäller konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena hänvisades faktiskt till bostadsutskottet. Detta anslag har ryckts undan. Men det är alltså ministerns ansvarsområde i detta fall. När det gäller Huddinge blir jag förvånad om kulturministern inte har anledning att säga något om den, som jag uttryckte det, folkliga vrede som nu håller på att drabba borgerliga politiker som gör drastiska nedskärningar på kulturens område. Jag väntar med stor spänning på den fortsatta diskussionen med kulturministern. Om Jan-Erik Wikström vill instämma i det som jag sade om att det är viktigt att man tar krafttag i detta sammanhang, kan vi ju tillsammans bifalla den socialdemokratiska reservationen 2. Fundera över det, så kan vi senare under debatten återkomma till denna punkt. Det är faktiskt inte, som Jan-Erik Wikström sade, pliktskyldigt som vi reserverar oss, utan det är självfallet till förmån för en socialdemokratisk profil. Men jag skall å andra sidan villigt erkänna att ni ryckte undan möjligheten till en reservation genom att exempelvis ansluta er till oppositionens krav på en parlamentarisk utredning. Det är glädjande att vi i denna stora och viktiga fråga är överens. Men jag är inte säker på att det i första hand är Jan-Erik Wikströms förtjänst att utskottet har beställt en parlamentarisk utredning.
Herr talman! Jag ber att få instämma i Åke Man har inte så stora anspråk på politiska framgångar om man menar att det räcker att ett enigt utskott ansluter sig till krav som de förutvarande oppositionspartierna under ett antal år har framfört i riksdagen, men för döva socialdemokratiska öron. Om både Åke Gustavsson och jag hade varit ledamöter av Huddinge kommunfullmäktige, är jag övertygad om att vi när det gäller biblioteksanslagen hade kunnat hitta varandra.
Herr talman! Det förhåller sig inte riktigt så som det här sägs. Jag kom att tänka på en folkpartistisk f.d. partiledare som uppmanade sina ungdomar att gå hem och läsa historia. Men inte trodde jag att jag skulle behöva rikta samma uppmaning till Jan-Erik Historien bakom tillkomsten av den kulturpolitiska utredningen är en skrivelse från 1989 som Socialdemokraterna står bakom och som går ut på följande: Ju längre tid som har gått sedan 1974 års kulturpolitiska mål fastställdes, desto mera aktuellt blir det att tillsätta en sådan här utredning. Nu är tiden inne för att göra det. Jag tycker att tidpunkten är alldeles utomordentlig. Därför är jag glad över att Jan-Erik Wikström nu har samma syn.
Herr talman! Glädjen är fullständig om Socialdemokraterna nu har gjort bättring och således ansluter sig till våra krav på en översyn av de kulturpolitiska målen. En sådan har vi mycket länge begärt att få.
Herr talman! Det är två saker som jag vill beröra, Jan-Erik Wikström. Jan-Erik Wikström tycks med viss förvåning, eller kanske med beklagande, notera att till betänkandena inte är fästade betydligt fler reservationer eller meningsyttringar. I och för sig kan jag hålla med honom. Men vi i mitt parti har valt att inte motionera på precis alla punkter. Vi har också valt att inte avge särskilda meningsyttringar med anledning av vad som sägs på varenda rad i betänkandena. I stället har vi valt att försöka koncentrera oss på det som tydligast profilerar vår politik, nämligen hänsynen till och ansvarstagandet beträffande kultursvaga eftersatta grupper -- barn och ungdomar. Det gäller också utbudet via exempelvis de fria grupperna. Jag är villig att erkänna att vår nya och numera ganska obetydliga roll säkert har bidragit till en viss dämpning av vår aktivitet på motionsområdet. Men jag garanterer att vi kommer igen nästa år. Detta var dock inte det som var det viktiga här. Jag skulle vilja ta upp en annan sak som verkligen belyser skillnaden mellan exempelvis folkpartiets eller de andra borgerliga partiernas kulturpolitiska syn å ena sidan och vänsterpartiets å andra sidan. Jag avser då detta med att amatörismen och professionalismen skulle stå i ett slags motsättning till varandra och att det nu gäller att ensidigt satsa på professionalism och kvalitet. Jag kan bara beklaga att ni inte inser att utan ett aktivt deltagande i kulturlivet -- det gäller då de breda folklagren, alltså alla människor -- är det inte mycket bevänt med kulturen. Kultur kan aldrig reduceras till konsumtion av produktion som en liten professionell elit står för. Det får alltså inte vara så, att kultur skall konsumeras av en mycket liten grupp i samhället. En aktiv, livaktig och nyskapande kultur får man bara just genom en dialog mellan amatörer och professionella, mellan vanliga människors deltagande och nämnda elits deltagande. Det är ju i det egna mötet med kulturen som behovet av en framtida kulturkonsumtion, om det uttrycket tillåts, uppstår. Därför menar vi att det är oerhört viktigt att se till att barn och ungdomar får möjligheter i det här sammanhanget -- ja, helt enkelt att de får ett behov av kultur. Jag tror att ni allvarligt missar detta med den kultursyn som ni företräder.
Herr talman! Nej, Elisabeth Persson. Vad jag försökte säga i mitt huvudanförande är att det är viktigt med en dialog mellan amatörer och professionella. Men när det gäller stöd från stat och kommun är det vårt förstahandsansvar att stödja dem som professionellt arbetar med kultur. Det finns en glädje och ett värde i sig i att som amatör få utöva kultur, oavsett vilket område det rör sig om. Men vårt huvudsakliga ansvar är att se till att de som på heltid ägnar sig åt kulturskapande i olika former får möjlighet att göra det. Det är den poängen jag vill understryka. Ibland sägs det att det är viktigt att låta större bidrag komma amatörerna till del. Men när det är knappt om resurser är det enligt min mening de professionellt utövande konstnärerna som måste komma i första rummet. Jag är glad över enigheten i utskottet. Denna glädje försökte jag också ge uttryck för. Jag tycker att vi har mött konstruktiva insatser, inte minst från Var frimodig och oförfärad! Jag tillhör ett parti som också har varit mycket litet och som just nu är ganska litet -- men vi hoppas att det blir större. Argumentens styrka har dock egentligen inte alls att göra med antalet mandat i riksdagen.
Herr talman! Jag hoppas att Jan-Erik Wikström har rätt. Jag återkommer till detta med amatörismen och professionalismen. Jag är nämligen litet orolig för att skillnaden mellan våra åsikter är djupare än jag först uppfattade.

Det går inte att i dag säga att det ekonomiska läget för oss är sådant att vi måste prioretera den professionella kulturen. Då skulle man nämligen undergräva möjligheterna för Sverige att fortleva som ett kulturellt, spännande och konstruktivt samhälle. Den kulturdöd och den kulturskymning som breder ut sig i och med detta ensidiga synsätt -- och det här var jag inne på i mitt huvudanförande -- som alltså baseras på ett alltför ensidigt reformistiskt tänkesätt när det gäller kulturen, får förödande effekter för framtiden. Mot den bakgrunden är jag oerhört orolig för vad de här kommunala nedskärningarna kommer att betyda. Barn som aldrig får se en teaterföreställning och som aldrig själva får spela teater kommer om 20 år inte att köa utanför vare sig Operan eller Dramaten för att få biljetter. Då kan vi så att säga packa ihop t.o.m. våra institutioner!
Herr talman! Missförstå mig rätt, Elisabeth Persson, när jag säger att jag tycker att det är oerhört viktigt med ett kulturutbud både för barn och ungdom och för alla andra. Men jag diskuterar med utgångspunkt i ett av betänkandena, nämligen det som har titeln Ersättningar och bidrag till konstnärer. I fråga om vilka som mest behöver vårt stöd -- de professionellt utövande konstnärerna eller alla vi som är glada amatörer på olika kulturområden -- vidhåller jag att vi har ett ansvar för att de som professionellt arbetar med kultur skall kunna göra det under drägliga villkor. Jag undrar om inte Elisabeth Persson till sist ändå är beredd att hålla med mig på den punkten. Vi andra, som har lön och ett vanligt yrke, skall ju inte ha extra ersättning för att ägna oss åt kultur. Men de som professionellt arbetar har ingen annan inkomst. Det är vårt ansvar att se till att dessa kan leva också på sin konstnärliga yrkesutövning.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid en kulturverksamhet, biblioteken. Jag tycker nämligen att de rapporter som kommer och som handlar om nedläggning av bl.a. biblioteksfilialer runt omkring i vårt land är mycket alarmerande. Plötsligt är biblioteksverksamheten hotad. Det har tagit årtionden att bygga upp de kulturcentra och kunskapsbanker som nu finns. Men helt plötsligt ifrågasätter man denna unika folkbildningsverksamhet som finns i vårt land. Det märks att åtta av tio kommuner i dag är borgerligt styrda. Man drar ner på bokinköpen. Anställda sägs upp. Öppethållandet minskar. Filialer stängs, och man för diskussioner om att boklån skall avgiftsbeläggas av principiella skäl. Detta tycker jag behöver uppmärksammas extra, att boklån avgiftsbeläggs av principiella skäl. Jag trodde, herr talman, att principen fri tillgång till böcker på bibilioteken var en självklarhet för oss i Vi socialdemokrater i utskottet har krävt att riksdagen skall ge regeringen till känna att den hittills allmänt godtagna principen att boklån vid de allmänna folkbiblioteken skall vara kostnadsfria. Tyvärr har vi inte fått övriga utskottsmedlemmar med på denna begäran. Kanske hade vi kunnat få gehör för kravet om betänkandet hade justerats i dag, för det är faktiskt bara under de senaste veckorna som vi har fått bevis för att tidigare principer inte längre tycks gälla i landet. Man känner faktiskt inte igen sig. Jag anser att vi just nu behöver en nationell uppslutning till förmån för bibliotekens bevarande. Nu är jag, liksom flera andra talare här, mycket till freds med att kulturministern finns på plats. Jag ställde en fråga om bibliotek i förra veckan, men fick besked om att jag inte skulle få svar förrän den 12 maj. Kanske kan jag få svar i dag. Jag frågade: Det är en nedskärning som är på gång i landet. Det är på många ställen inte någon försiktig nedskärning. Jag har fått uppgift om några fall som jag vill ta som exempel. I Kristianstad skär man ned biblioteksverksamhetens budget med 7 %, i Åstorp med 10 %. I Nyköping försvinner 25 % av kulturverksamheten. Där har man också beslutat att slopa tre fjärdedelar av bokanslaget till biblioteksfilialerna och en fjärdedel av bokanslaget till huvudbiblioteket. Samma sak gäller i Norrköping har antalet inköpta böcker sjunkit med 40 %. En mängd biblioteksfilialer runt om i landet hotas av nedläggning. Vi vet att det t.o.m. finns huvudbibliotek som är i fara. Låneavgifter diskuteras. Här har emellertid Författarförbundet reagerat. Jag vet att man har varit ute i vissa kommuner och talat om den överenskommelse som författarna har med staten i dag. 77 öre per boklån går till författarfonden. Detta bygger på att det skall vara avgiftsfria boklån på våra bibliotek. Skall man börja ta extra betalt för att låna ut böckerna, måste man också ha andra avtal med författarna. Jag noterade förut att Jan-Erik Wikström talade om de professionella kulturarbetarna. Men jag tycker att det som nu händer med biblioteken faktiskt är att dra undan plattformen för en mycket stor del professionella kulturarbetare i vårt land, nämligen författarna. Det är många olika idéer på gång i landet. En skrämmande sådan tycker jag är ''gräddfilen'' i Malmö. Jag kallar företeelsen på stadsbiblioteket i Malmö för gräddfilen. För 250 kr. kan man få lov att gå före i bibliotekskön. Om man erlägger en avgift på 250 kr. har man möjlighet att få låna de nyinköpta böckerna. De som inte har råd att betala dessa pengar, eller av principiella skäl inte vill göra det, får vackert vänta ett år eller två innan det blir deras tur. Herr talman! Under hela 80-talet har biblioteksverksamheten utvecklats. Vi har byggt nya huvudbibliotek, och nu ser man plötsligt hur verksamheten förändras. Jag förstår att man i ekonomiskt kärva tider måste ompröva och omdisponera. Men den utveckling som vi ser nu är inte acceptabel. Frågan om fungerande bibliotek eller inte är inte bara, som jag ser det, en kommunal utan i högsta grad en nationell angelägenhet. Vi måste ha nationella mål för biblioteksverksamheten. Tillgången till bibliotek och fria boklån är en garanti för demokrati, yttrandefrihet och informationsfrihet. Herr talman! Eftersom larmrapporterna om kommunernas nedskärningar har kommit under de senaste dagarna, anser jag att kulturutskottet än en gång bör diskutera bibliotekens och de avgiftsfria boklånens villkor. Jag tycker, precis som Elisabeth Persson tidigare, att det kanske är dags att åtminstone diskutera en bibliotekslag i vårt land. Jag tror att många av riksdagens ledamöter delar denna uppfattning. Därför, herr talman, yrkar jag återremiss av mom.

Herr talman! Jag tycker att det var mycket bra att Ingegerd Sahlström tog upp frågan om biblioteken och den katastrofala situation som råder på detta område, inte minst ute i landet. Jag hade tänkt fråga om Socialdemokraterna nu inte bara ville diskutera avgiftsfria boklån, utan om ni också var intresserade av att ha en diskussion om en bibliotekslag. Men Ingegerd Sahlström avslutade med att säga det. Jag noterar bara detta och tillstyrker förslaget om återremiss när det gäller biblioteksfrågorna.
Herr talman! Till Ingegerd Sahlström vill jag säga att med den skrivning som utskottet har gjort tycker jag att en återremiss av detta moment är onödig. Jag vill alltså yrka avslag på återremiss av mom. 5 i betänkandet.
Herr talman! Jag hade hoppats på att Jan-Erik Wikström också skulle instämma i yrkandet på återremiss. Jag tyckte att det lät hoppfullt ett tag när han sade att om han och Åke Gustavsson hade varit kommunalpolitiker i Huddinge skulle man förmodligen ha kunnat lösa frågan där. Jag tänkte att vi tillsammans kanske också skulle kunna komma ett steg framåt i riksdagen när det gäller biblioteksverksamheten. Men tyvärr var det inte så.
Herr talman! Vi kanske har samma uppfattning om avgiftsfria boklån. Vi har olika uppfattningar om behovet av en återremiss.
Herr talman! I det läge som nu har uppstått tycker jag inte att det skadar med en diskussion om både avgiftsfria boklån och en eventuell bibliotekslag.

Herr talman! När det gäller ordet katastrof kan man först diskutera om det är ett absolut eller ett relativt begrepp. Det är relativt i den meningen att en katastrof för en person eller en verksamhet kan vara en lycka för en annan. Jag har inte använt ordet katastrof i dag, men kan gärna göra det. Jag hävdar att hade kulturministerns förslag i vad gäller Arbetets museum antagits hade det varit en katastrof inte bara för en hel del av de anställda, utan för hela uppbyggnaden av industrimuseiverksamheten. Därför blev jag mycket glad när utskottets majoritet, i vilken Elisabeth Fleetwood tyvärr inte ingår i det här sammanhanget, underkände kulturministerns förslag. När det gäller Dansens hus tror jag att det är en katastrof för många enskilda bildskapare. För en hel del av de 200 bildskaparna som inte kommer att få några jobb därför att man rycker undan stödet till konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena kan det nog vara en katastrof. I varje fall tror jag att det blir problem för flera fria grupper, om man inte räknar upp anslaget som socialdemokraterna har föreslagit. Jag skall inte göra någon kommentar beträffande Moderna museet, eftersom jag väntar på kulturministerns redogörelse på den här punkten. Enligt min mening är det emellertid viktigt att man nu gör någonting för Moderna museet. Beträffande Dansens hus vill jag säga att det rör sig om en mer komplicerad fråga i den meningen att tre parter är i hög grad inblandade: Stockholms stad, landstinget i Stockholm och staten. Det är borgerlig majoritet på samtliga dessa, och vi har en borgerlig regering. Nu säger man från Stockholms läns landsting: Vi vill omförhandla avtalet. Vi kan inte leva upp till förpliktelserna. Jag tycker att det är en självklarhet att den överenskommelse som har träffats om kostnadsansvaret skall ligga fast. Det är en stor tillgång för Stockholms län och för Stockholms kommun att ha detta. Tar de inget ansvar här, kan man fråga sig vad staten har för anledning att ta ansvar i andra sammanhang för aktiviteter i Stockholm. Jag tror det tål att tänka på ytterligare en gång. Jag tycker att det är nödvändigt att Dansens hus kan utvecklas. En ytterligare punkt som Elisabeth Fleetwood tar upp är att hon är förvånad över att Socialdemokraterna nu vill ha en parlamentarisk utredning. Det är inte alls förvånande. Jag hänvisade i mitt anförande till det betänkande från 1989, där det sades att ju längre vi kommer från 1974 års beslut, desto mer aktuellt blir det med en utredning. Slutligen: Jag har inte snävat in utredningsuppdraget. Däremot har jag noga, inte minst därför att jag ser att kulturministern sitter i kammaren, understrukit vad det är riksdagen beställer. Det skall regeringen sedan effektuera.

Herr talman! Jag delar Elisabeth Fleetwoods uppfattning att man skall vara försiktig med orden. Det skall inte gå inflation i ord. Därmed behöver vi inte diskutera det mer. Vi återkommer till frågan om Arbetets museum, men apropå refererande till förra året förhåller det sig så här: Riksdagsmajoriteten, i vilken något av regeringspartierna då också ingick, faktiskt beställde en höjning av anslaget till Arbetets museum. Budgetpropositionen innebar en sänkning. Detta var för magstarkt för två av regeringspartierna att acceptera i riksdagen. Därför fick vi majoritet. Det hedrar uppriktigt sagt kds och Centerpartiets riksdagsledamöter att de gjorde det ställningstagandet. Det är naturligtvis alldeles riktigt att vi skall spara pengar, så gott det nu går. Men vi skall göra det på rätta områden. Anta att Anne Sörensen har rätt i sin tes, där hon säger att en satsning på kulturområdet är lönsam. Då är det ju rent företagskonomiskt vansinne för staten att inte göra det, därför att då kunde vi ju minska budgetunderskottet den vägen. När det gäller mer explicit Dansens hus yrkar vi bifall till vår motion. Överenskommelsen innebär faktiskt att staten tar på sig hälften av kostnaden, 25 %. Det blir 100 %. Så säger Elisabeth Fleetwood att man nu skall förhandla med Vad vi utgår från i vår motion är att förhandlingara skall resultera i att det samlade offentliga stödet till Dansens hus ökar med minst 3 milj.kr. utöver vad som redovisas i budgeten.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

Herr talman! Principen att folkbibliotekens tjänster skall vara avgiftsfria har länge varit allmänt vedertagen. Det är alldeles rätt och riktigt. Men mitt bekymmer nu är att jag har indikationer på att man försöker ändra på det här ute i landet. Jag betvivlar inte alls att Elisabeth Fleetwood personligen menar att den gamla principen är helt riktig. Men det som är bekymret är att partikamraterna ute i landet inte riktigt har samma engagemang när det gäller bibliotektsverksamhetens mål. Därför tycker jag det är viktigt att vi i kulturutskottet, som ändå värnar om biblioteken, tar en ny diskussion i frågan. Vi kan naturligtvis diskutera utan att begära återremiss. Då är det inte så mycket resultat att hoppas på, i alla fall inte nu men kanske i framtiden. Jag tycker att vi skall ha en diskussion nu, och därför har jag begärt återremiss. Jag begärde återremiss under mom. 5, men jag vill också begära återremiss under mom. 6, som gäller folkbibliotekens öppethållande.

Herr talman! Just det argument som Elisabeth Fleetwood för fram i slutet av sitt inlägg har jag tidigare kunnat instämma i. Men det är på grund av den rådande och den kommande situationen som vi anser att frågan behöver diskuteras ytterligare en gång.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

I hela mitt yrkesverksamma liv har min huvuduppgift varit att bereda barn och ungdomar glädje att upptäcka vad litteraturen kan ge. Detta har jag gjort först som folkskollärare, sedan som svensklärare på högstadiet och slutligen genom att arbeta inom folkbildningen. Jag försäkrar att den oro som jag känner verkligen är motsatsen till en skymf mot alla de människor -- lärare, bibliotkarier, politiskt aktiva -- som tycker att detta är viktigt. Med risk för att bli alltför personlig vill jag ändå berätta hur det kom sig att mitt liv fick den vändningen. När jag var i tioårsåldern flyttade min familj till ett nytt område. Genom några kamrater fick jag tips om att det några kilometer från vårt hem fanns ett gammalt skolbibliotek som var öppet för allmänheten och som också hade en vuxenavdelning. I mitt hem hade vi ungefär tio böcker: ett uppslagsverk och det vanliga sortimentet. Så detta med litteratur var därför för mig en exklusivitet. Via detta bibliotek och via en bibliotekarie som var helt fantastisk i sitt sätt att vara mot oss barn öppnades en fullständigt förtrollande och ny värld för mig. Jag hade nog inte blivit svensklärare om inte denna bibliotekarie, som under många år stod för min litterära skolning, hade funnits. Jag var bara en liten jänta då, när hon visade på böckernas värld, inte bara för mig utan för alla barn i området. Jag vet alltså i märgen vad ett filialbibliotek kan betyda. Jag vet också att en majoriteten av Sveriges barn har dess värre inte fått den här möjligheten, på grund av att kommunerna inte har råd med filialbibliotek, bokinköp, biblioteksöppethållande och inte med kunnig och utbildad personal. Jag tycker att vi tillsammans borde verka för att situationen skall bli annorlunda. Många ledande moderata kommunalpolitiker har dess värre inte Elisabeth Fleetwoods engagemang i den här frågan.

Herr talman! När vi nu har den här upplevelsen gemensam, borde vi inte då också fundera över varför inte Sara i Nyköping, Peter i Malmö eller Lasse i Söderköping skall kunna få del av böckernas värld. Varför skall vi förmena dem det som vi själva betraktar som livsavgörande och nödvändigt? Hur kan vi tillsammans förhindra att den kulturpolitik som nu förs leder till att allt färre barn och ungdomar också får vara med om det fantastiska mötet med litteratur, konst och kultur över huvud taget? Den viktiga och helt avgörande uppgiften för oss borde vara att se till att kulturen inte begränsas till en liten exklusiv grupp, vars föräldrar har råd att betala -- eller som Ingegärd Sahlström beskrev det: kan åka gräddfilen in till boklånedisken på biblioteken i Malmö. Vad vill Elisabeth Fleetwood vara med och göra för att biblioteken och litteraturen även i fortsättningen skall vara tillgängliga för alla människor? Vi kan kanske börja med att föra diskussionen i utskottet, när vi har återremitterat biblioteksfrågorna.

Herr talman! I ett mycket kärvt läge med stora ekonomiska bekymmer, då mångmiljardbesparingar i statsbudgeten måste göras av statsfinansiella skäl, har regeringen lyckats freda kulturen. Totalt sett ökar kulturbudgeten med ett antal miljoner. Detta gläder naturligtvis en kulturpolitiker. Kulturens andel av den totala statsbudgeten är otvivelaktigt mycket liten. Det är glädjande att hela regeringen tycks inse att besparingar på detta område skulle ge så litet att nyttan aldrig skulle kunna uppväga de negativa kulturpolitiska följderna. Kulturministern har också gjort värdefulla uttalanden i detta sammanhang och faktiskt uppmanat kommunalpolitikerna att se regeringens prioriteringar som en ledstjärna när de själva måste göra prioriteringar. Herr talman! De kulturärenden som avgörs i dag kännetecknas av stor samstämmighet. Endast till ett av betänkandena har det fogats reservationer, nämligen till KrU18. Trots dessa reservationer finns det en samsyn som tar sig viktiga uttryck. Jag tänker då främst på det enhälliga förslaget att det skall tillsättas en kulturpolitisk utredning. Med tanke på att de kulturpolitiska målen fastställdes för 18 år sedan är det hög tid att utvärdera hur de har uppfyllts. Frågan om komplettering av målen har också varit aktuell vid ett flertal tillfällen. Vi kristdemokrater har i vårt kulturpolitiska handlingsprogram tagit upp två viktiga kompletterande mål. Vi menar att kulturpolitiken skall främja kvalitet samt bereda kulturarbetarna rimliga arbetsvillkor. Jan-Erik Wikström framförde i sitt inledningsanförande kravet på ett särskilt inkomstskatteslag för kulturskapare, Min partiordförande Alf Svensson motionerade under sin riksdagsperiod på 80-talet om just detta. Själv framförde jag samma krav i en motion under den allmänna motionstiden. Jag hoppas att ytterligare partier skall sluta upp kring detta krav. Det skulle betyda mycket för de fria kulturskaparna. Frågan om tillgänglighet och deltagande är mycket betydelsefull. En förutsättning för de mångas deltagande i kulturlivet är att det är lätt tillgängligt. Detta kräver en framsynt planering. Yttre faktorer som stadsplanering, tolk och ledsagarservice, informationsspridning m.m. måste erhålla offentligt stöd och resurser, så att de kan utformas för alla människors behov. Detta är i synnerhet viktigt för människor med olika handikapp. Människors kulturvanor grundläggs tidigt i livet. För att nå ett väsentligt högre kulturdeltagande än i dag måste kulturtörst skapas tidigt i barnens liv. Insatser för barn och ungdom är därför av central betydelse. Förutom kulturella kontakter i förskola och skola är kulturinstitutionernas barn och ungdomsverksamhet viktig. Dessa institutioner kan mycket väl komma att behöva omfördela resurser till förmån för barn och ungdom. Herr talman! Många kulturpolitiker, kulturskapare och andra kulturengagerade människor ute i landet är oroade av kommunalekonomiska kommitténs förslag att låta det statliga kulturstödet ingå i den gemensamma påsen. Jag vill uttala mitt stöd för uppfattningen att de grundbelopp som ges till den regionala kulturen även fortsättningsvis skall specialdestineras. Det finns oro även inom andra kulturområden på det kommunala planet. Det gäller t.ex. risken att den allmänt godtagna principen att boklån vid de allmänna folkbiblioteken skall vara kostnadsfria kan komma att ifrågasättas. De flesta ledamöter i utskottet stöder helhjärtat principen, men jag anser inte att det viktiga är att upplysa regeringen om det genom ett tillkännagivande -- det känner regeringen redan till. Det är snarare våra partikolleger ute i kommunerna som behöver påminnas om vikten av denna princip. Att bok och tidskriftslån skall vara avgiftsfria är en demokratifråga. Avgiftsfriheten är en förutsättning för en öppen debatt och för en fri opinionsbildning. Det är också en fråga om lättillgänglighet och social rättvisa. Herr talman! Jag vill kommentera ett anslag som ett enigt utskott står bakom. Det gäller bidraget till samisk kultur. Regeringen har glädjande nog föreslagit en kraftig ökning av anslaget till samefondens kulturdelegation. Detta kommer att öka delegationens möjligheter att bevilja bidrag för bl.a. teaterverksamhet. Vi kristdemokrater stöder helhjärtat denna ökade satsning på samisk kultur. Den samiska minoriteten har i egenskap av ursprungsbefolkning en unik ställning. Därför har det svenska samhället ett stort ansvar att i samarbete med samerna kraftfullt verka för att den samiska kulturen skall kunna leva vidare och utvecklas. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan i dess helhet i samtliga betänkanden.

Herr talman! Kulturlivet i alla dess variationer och med alla traditioner är av grundläggande betydelse för vårt samhälle och för att vi skall fungera bra tillsammans. Inom den svenska kulturpolitiken framstår 1974 års kulturpolitiska beslut som en milstolpe. Beslutet föregicks av omfattande förberedelser som var väl förankrade politiskt. Även Kultur och Folkrörelse-Sverige gav de föreslagna målen ett brett stöd. Vi i Centern anser att målen alltjämt är giltiga. Målen finns refererade i utskottsbetänkandet KrU18 på s. 6, och jag hänvisar till den sammanställningen. Vad som närmast bör göras är en samlad utvärdering av hur de olika målen har uppnåtts. Vi i Centern tror att en utvärdering i allt väsentligt kommer att visa att målsättningarna står sig. Däremot anser vi att medlen inom flera centrala avsnitt måste förnyas och kanske kompletteras. Det gäller bl.a. insatser för att nå decentraliseringsmålet. Centern har under en lång följd av år försökt få till stånd en samlad utvärdering av hur de olika målen uppnåtts. Nu finns äntligen ett förslag från ett enigt utskott som går i vår riktning, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Det är bra att utskottet också uttalar sin mening om att utredningen bör vara parlamentarisk. Jag konstaterar också att Socialdemokraterna behövde komma i opposition för att inse att det är nödvändigt med en utvärdering av hur de olika målen har uppnåtts. I fyra punkter anger utskottet vilka uppgifter en kulturpolitisk utredning bör ha. I en av punkterna tas frågan upp om särskilda statliga insatser bör göras för att främja tillkomsten av kulturella centra i landet. Detta bör prövas med utgångspunkt i decentraliseringsmålet. På många håll i vårt land förs diskussioner just om kulturella centra. Jag väljer att uppehålla mig vid denna punkt. Här har man särskilt från länsmuseihåll börjat arbeta bl.a. för att s.k. visitors center skapas inom ett län. Där skulle de egna länsinnevånarna, liksom förstås alla som kommer tillresande, kunna få uppgifter, ledning och förslag på vad länet har att bjuda på, inte minst när det gäller den regionala kulturen. Det gäller att ''hitta profilen'', som bl.a. Ingemar Lidman, Svenska turistföreningen säger. Länsmuseerna är faktiskt viktiga kulturcentra, som man måste bygga vidare på. Därför är principen med grundbelopp så viktig. Det är nödvändigt att de regionala kulturinstitutionernas bidrag inte hamnar i den gemensamma kommunalekonomiska påsen. Det har redan nämnts tidigare av någon. Det är inte särskilt bra om varje region nöjer sig med att på varje enskilt kulturområde erbjuda en blek avbild av storstadskulturen. Kultur är också en möjlighet för olika delar av vårt land att synas utåt och att arbeta med och för det område man är bäst på. Att bygga upp kulturella centra ute i landet kan ju faktiskt innebära att det som är speciellt för den lokala kulturen främjas först. Herr talman! Under kampanjen Hela Sverige skall leva visade det sig att man på många håll i vårt land började att samlas kring en kulturell gemensamhet. Det kunde vara ett bygdespel, en renovering och upprustning av en nedgången samlingslokal i bygden, en satsning på en gemensam bakstuga eller något liknande. Sedan har idéer om utveckling av olika delar i det egna närområdet kommit slag i slag. Det har ordnats med t.ex. barnomsorgs och äldreomsorgskooperativ, uthyrningsstugor osv. Kulturen har fungerat som utvecklingsfaktor, och vi har fått bevis på att kulturen är en regionalpolitisk resurs och också en lokaliseringsfaktor. Så viktig är kulturpolitiken, och så lönsam är kulturen. Det är med kulturpolitiken som med regionalpolitiken i övrigt. Syftet är att få människorna att stanna, att få dem att våga skapa sig en framtid i hembygden och att fylla dem med tillförsikt och känsla för var de hör hemma. Utan tvivel spelar också sockenkyrkan och allt vad den står för en stor och viktig roll. I socknarna finns ett engagemang och en uppslutning kring bygdens kyrka, som går vida utöver det rent kyrkliga. Målet för kulturpolitiken i ett regionalpolitiskt sammanhang bör enligt min och Centerns mening vara att skapa gemenskap, självkänsla och kreativitet. Jag förutsätter att den kommande utredningen beaktar kulturen också som en regionalpolitisk resurs. Samhället måste ge förutsättningar för variation och mångfald inom kulturyttringarna. Samhället har ett betydande ansvar för att kulturarvet kan föras vidare. Genom att känna och förstå det förflutna blir vi rustade att möta framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Stina Eliasson berörde utredningen och säger att det är möjligt att Socialdemokraterna behövde komma i oppositionsställning för att det skulle bli en utredning. Det är möjligt att hon har rätt. I vart fall berodde det inte på att Centern kom i regeringsställning, eftersom det var oppositionen som drev frågan i utskottet.
Herr talman! Det var trevligt att höra att jag har rätt. Jag har nämligen rätt.